Herr talman! Jag skall göra ytterligare några kommentarer till dessa pilotprojekt. Som jag sade i mitt anförande är det en fråga av något annorlunda art än frågan om bidragen till studieförbunden. Det är meningen att man skall pröva olika sätt att nå ut med information och kunskap samt därefter vidga verksamheten till att omfatta fler kommuner. I datadelegationen ansåg vi denna fråga vara så viktig att det enligt vår mening inte räckte med att ge studieförbunden bidrag så att människor kunde söka sig till deras utbildning. Det måste enligt datadelegationen också finnas någon form av uppsökande verksamhet. Nu hänvisar Ingvar Johnsson till statsfinansiella skäl. I propositionen står det att man endast tar upp frågan om tilläggsbidrag till studiecirklar. Jag tycker själv att det var litet tveksamt huruvida pilotprojekten av detta skäl var avslutade eller om man tänkte komma tillbaka. Man nämner alltså inte dessa som jag tycker väldigt viktiga pilotprojekt med ett enda ord. Inte heller i utskottets betänkande omnämns de. Även om man talar om att centern har skrivit om dem i sin motion, säger man ingenting värderande om dem. Både regeringen och utskottet har nonchalerat denna fråga i allra högsta grad. Statsfinansiella skäl kan man anföra, men som jag sade hade datadelagationen redan i sin anslagsframställning faktiskt varit mycket restriktiv. Vi var i delegationen eniga om detta beslut. Även finansutskottets ordförande biträdde det. Med desto större förvåning kan man nu konstatera att dessa pengar inte kommer. Vi får alltså inte denna typ av pilotprojekt, om inte regeringen återkommer i januari med medel. Det är verkligen att beklaga. För vpk:s del och för min egen del — jag har deltagit i en debatt tidigare i kväll — går det än så länge jämnt upp. Våra löner höjdes med 6,5 milj.kr. under det första året, alltså just det belopp som det är fråga om här.

Herr talman! Den s.k. högskolereformen, som i sina huvuddrag beslutades av riksdagen 1975 och som trädde i kraft från den 1 juli 1977, innebar i huvudsak administrativa och organisatoriska förändringar av den högre utbildningen. I enlighet med den svenska planeringsmodellen stöptes allt i enhetlighetens form. I stort sett alla postgymnasiala utbildningsvägar och vissa utbildningar på gymnasial nivå inordnades i det nya högskolebegreppet. Den institutionella organisationen likriktades och en ny studieorganisation som baserades på utbildningslinjer och yrkesutbildningssektorer infördes. Ett nytt s.k. enhetligt och centraliserat antagningssystem togs i bruk. Tillträdesoch urvalsbestämmelserna blev desamma för majoriteten av högskolans utbildningsvägar. Taktiska val i gymnasieskolan, levnadsålder och föreningsmeriter blev för många kungsvägen till den åtrådda högskoleutbildningen. Faktiska kunskaper nedvärderades. En skiljelinje drogs mellan den högre utbildningen och forskningen, vilket bl.a. kom till uttryck i den institutionella organisationen. Genom det nya anslagssystemet manifesterades ytterligare denna åtskillnad. Kritiken mot den s.k. högskolereformen blev av bl.a. de här skälen mycket hård, framför allt från de inom högskolorna verksamma, dvs. från dem som bäst kunde bedöma effekterna av de föreslagna förändringarna. Moderata samlingspartiet har under en följd av år varnat för och belyst de negativa konsekvenserna för den högre utbildningens och forskningens kvalitet som har blivit och som måste bli följden av de genomförda organisatoriska och administrativa förändringarna. Utvecklingen har givit kritikerna rätt. När den s.k. högskolereformen nu varit i kraft i drygt sex år, är det möjligt att konstatera en oroväckande ökning av studieavbrottsfrekvensen, en väsentligt höjd medianålder för nyintagna studerande på eftertraktade utbildningslinjer, en ansvällning av högskolebyråkratin, en tendens till förstärkt social snedrekrytering till högskoleutbildningar m.m. Alla högskolans brister kan självfallet inte härledas från högskolereformen. Den snabba ökningen av högskolebyråkratin är således delvis en följd av en utökad arbetsmarknadslagstiftning, medbestämmandelagen samt nya och omfattande administrativa rutiner som har lagts på universiteten. Detta kan emellertid knappast tas till intäkt för att inte nu vidta erforderliga förändringar i syfte att minska byråkratin och minska floran av administrativa och organisatoriska regleringar. Alltsedan 1977 har ett ambitiöst uppföljningsprogram i universitetsoch högskoleämbetets regi analyserat effekterna av den s.k. högskolereformen på skilda delar av högskolan och dess verksamhet. Programmet har resulterat i en mängd rapporter, vilka ofta innehållit konkreta förslag till förändringar. Decentraliseringsutredningen har lagt förslag vad gäller fördelningen av beslutsbefogenheterna inom högskolan. Uppföljningskommittén har, trots att det inte var möjligt att uppnå parlamentarisk enighet inom kommittén, efterlämnat ett omfattande material om administrativa förenklingar och besparingar inom högskolan samt om möjligheterna att förändra den institutionella organisationen. Underlaget för förändringar av högskolan i organisatoriskt, administrativt och innehållsligt syfte är med andra ord gott. I Sveriges nuvarande ekonomiska läge är det än mer väsentligt än tidigare att kraftsamla på sådant som förstärker den högre utbildningens och forskningens innehåll och kvalitet. Mot denna bakgrund fanns det skäl att ställa höga förväntningar på konstruktiva förslag till förändringar i den nu framlagda propositionen. Denna skrapar emellertid endast på ytan av högskolans problem. Det blev bara ett litet steg, men — och det skall erkännas — ansatsen i propositionen är ett steg i rätt riktning. Förslag läggs t.ex. om en ökad lokal beslutanderätt om den egna organisationen. Möjligheter att organisatoriskt åter behandla forskning och utbildning i ett sammanhang ges. Framställningen baseras emellertid fortfarande på ett alltför formalbyråkratiskt betraktelsesätt. Tyvärr har man sedan inte vågat ta ett tag i de för högskolan svåra och allvarliga problemen, som antagningssystemet, anslagssystemet och den byråkratiska organisationen, där bl.a. regionstyrelserna utgör en bit. I den parlamentspromemoria som ligger till grund för propositionens förslag skisserades tre principmodeller för sammansättning av högskolestyrelserna. Alternativ 1 och 2 innebar majoritet för s.k. allmänna intressen, medan alternativ 3 innebar, bortsett från förvaltningschefens ställning, i stort sett nuvarande ordning. Val av modeller har med stor sannolikhet styrt remissinstansernas svar. Som man ropar i skogen får man svar, brukar det heta. Det är därför knappast förvånande att flertalet universitet och högskolor har avstyrkt en ändring av de nuvarande principerna. Enligt vår mening i moderata samlingspartiet borde ett av alternativen ha varit styrelse med enbart verksamhetsföreträdare. Beslut om högskolornas verksamhet och inriktning bör fattas centralt av regering och riksdag. Någon anledning att placera företrädare för s.k. allmänna intressen, dvs. politiker, som kan bli och uppfattas som gisslan i de lokala högskolestyrelserna, finns inte. Enligt vår uppfattning bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till sammansättning av högskolestyrelserna, där det enbart skall finnas verksamhetsföreträdare. Högskoleutbildning och forskning måste enligt vår mening ses i ett nationellt perspektiv. Regionalpolitiken bör skötas med andra medel. Och så länge företrädare för s.k. allmänna intressen finns kvar i högskolestyrelserna har vi inget att invända mot att de utses av regeringen. I propositionen och i utbildningsutskottets betänkande föreslås att styrelsen för högskolan skall avge anslagsframställning för forskning och forskarutbildning i stället för de skilda fakultetsoch sektionsnämnderna. De förslag till anslagsframställningar som fakultetsoch sektionsnämnderna avger till högskolestyrelsen föreslås emellertid alltid biläggas styrelsens framställning. I propositionen anförs, att det är värdefullt att de bedömningar som har gjorts av de för forskning och forskarutbildning mera direkt ansvariga finns tillgängliga vid budgetavvägningarna på central nivå. Fakultetsoch sektionsnämndernas regionala roll är ytterligare ett skäl för att deras förslag skall biläggas styrelsens framställning. Regeringens och utskottets slutsats borde med tanke på vad som här anförts ha blivit annorlunda. Även om frågan kan synas vara av liten praktisk betydelse, anser vi det väsentligt att anslagsframställningar rörande forskning och forskarutbildning även i framtiden lämnas till UHÄ av de för forskning och forskarutbildning direkt ansvariga, dvs. att nuvarande ordning bibehålls. Enligt vår uppfattning bör regering och riksdag vid sina beslut ha den möjligheten att göra en sammanvägning av behoven inom varje fakultetsområde för sig. Det är därför väsentligt att det även formellt finns en direkt koppling mellan de politiska beslutsfattarna och de direkt forskningsansvariga. Vi avvisar därför regeringens förslag, vilket vi tillsammans med folkpartiet har framfört i reservation nr 1. Utgångspunkten för propositionens förslag är att de lokala högskolorna skall ges en ökad frihet att själva besluta över sin egen organisation. De förslagen innebär ett väsentligt avsteg från den enhetlighetstanke som låg till grund för beslutet om den s.k. högskolereformen. Förslagen ger också möjlighet att även organisatoriskt behandla forskning och utbildning i ett sammanhang. Vi tycker det är bra, och vi tillstyrker det förslaget. Vi anser emellertid att förslaget, när det gäller yrkeslivets synpunkter på hur den högre utbildningen och forskningen skall kanaliseras, är alltför formalistiskt till sin karaktär. Högskolans samarbete med yrkeslivet fungerar i dag väl. Någon anledning att från regeringens sida föreskriva hur denna samverkan skall ske bl.a. genom att ange att ett visst antal ledamöter i olika organ skall hämtas från yrkeslivet, eller i vilka organ yrkeslivet skall vara representerat, finns inte. Det nödvändiga och önskvärda samarbetet kan ofta fungera väl så bra — eller bättre — i informella former. Det skall kanske sägas att när H 75 genomfördes fanns det skäl att ha med representanter från näringslivet i de olika styrelserna och nämnderna på ett mera formellt sätt. Det berodde bl.a. på den rådande politiska situationen. Annars kanske kontakterna mellan näringsliv och universitet inte hade kunnat etableras. Jag vill bara erinra om en näringslivskonferens i Lund där jag råkade vara närvarande, som slutade i kaos. Men i dag är läget helt annorlunda. Nu anordnas kontaktkonferenser utan några som helst problem och med positivt intresse från båda parter. Detta är någonting som vi ser mycket positivt på. Däremot kan det diskuteras om näringslivets folk skall sitta i många och långa sammanträden, där man bestämmer om litteraturlistor och andra formella saker. Näringslivets representanter borde vara där för att ge impulser. Det tror jag att man lättare skulle kunna förmedla genom exempelvis informella yrkesråd. Många har sagt att de tycker att det är tidskrävande, näst intill meningslöst, att sitta i linjenämnderna och att det är fel frågor som man sysslar med där. Och det kanske kan tyckas så för dem. Vi vill därför från moderata samlingspartiets sida att man skall tillämpa en mer flexibel organisation än den som är föreslagen, där man kan dra fördel av de kontakter som man har med näringslivets folk utan att därför tvinga dem att sitta på sammanträden som de finner mindre motiverade. Herr talman! Regionstyrelserna är enligt vår mening en helt umbärlig belastning i högskoleorganisationen. Samarbete i regionala utbildningsfrågor kan med fördel skötas genom ad hoc-kontakter med berörda intressenter. Regionstyrelserna bör därför snarast avskaffas och vissa av deras nuvarande arbetsuppgifter fördelas på centrala och lokala instanser. Jag förmodar att Jörgen Ullenhag senare kommer att uppehålla sig vid frågan om regionstyrelserna i sitt anförande, varför jag nu nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 7. Vad gäller reservation nr 6, som rör förvaltningsnämndernas sammansättning, har vi samma uppfattning som när det gäller högskolestyrelserna, att man där inte skall ha några representanter för allmänna intressen utan att det enbart skall finnas verksamhetsföreträdare i förvaltningsnämnderna. Jag yrkar därför också bifall till reservation nr 6. Låt mig sedan, herr talman, ta upp ett annat problem, som rör linjesystemet och examensbenämningar. När högskolereformen infördes beslutades samtidigt att dela upp den grundläggande högskoleutbildningen på fem skilda utbildningssektorer. Inom varje sektor skulle huvuddelen av den grundläggande utbildningen ges på olika utbildningslinjer. Det visade sig emellertid vara svårt att konstruera sådana sammanhängande linjer på det humanistiska området. Det visade sig också att linjekonstruktionerna inom det förutvarande filosofiska fakultetsområdet medförde att de studerande inom detta område fick en sämre ämnesfördjupning än tidigare. Enligt vår mening fyller konstruktionen med utbildningslinjer ett väsentligt syfte när studierna leder fram till en relativt lätt avgränsad och definierbar arbetsmarknad. Så är emellertid inte fallet för en stor del av högskolans utbildning. I stället för att lotsa in de studerande på konstruerade utbildningslinjer bör man införa ett system som uppmuntrar till ämnesfördjupning och möjliggör individuella ämneskombinationer. Ett sådant system kan enligt vår mening uppnås genom att filosofie kandidatexamen återinförs. Vi menar att man på det här området inte kan ha det sedvanliga socialdemokratiska yrkesutbildningstänkandet kvar. Universitetsutbildning syftar ju i vissa fall betydligt längre och vidare än till enbart yrkesutbildning. De nuvarande examensbenämningarna ger heller ingen vägledande information på vissa områden. Däremot skulle en fil. kand.-examen kunna ge information — naturligtvis inte så konkret och verklighetsanknuten som beskrivningen av vissa av de tekniska och ekonomiska linjerna, utan snarare en som talar om att man har bedrivit studier av en viss längd och ett visst djup. Men det kan oftast vara betydligt bättre och mera till fyllest än de nuvarande, mycket suddiga, långa och svåra examensbenämningarna. Låt mig ta ett exempel, herr talman: ”högskoleexamen på kombination av enstaka kurser inom kulturoch informationssektorn med inriktning mot konsthistoria”. Det är inte säkert att detta hjälper någon att få ett jobb. Vi i moderata samlingspartiet vill därför att fil. kand.-examen skall återinföras som examensbenämning. Herr talman! Låt mig sluta med att säga, att även om det här förslaget är ett steg i rätt riktning — och det vill vi understryka — så är det ett alltför litet steg, och dess värre har man undvikit att ta itu med de allvarliga problemen inom högskolan. Herr talman! Låt mig till slut yrka bifall till samtliga moderata reservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta betänkande innehåller en rad justeringar när det gäller högskolans organisation. Det innehåller inte så många justeringar och förändringar som föreslogs i den utredning som ligger till grund för propositionen som behandlas i betänkandet, och det kanske i och för sig är bra. Men många av de förändringar som görs är positiva. De innebär en decentralisering av beslutsfattandet och smidigare organisatoriska former, där man kan anpassa verksamheten bättre efter de lokala förutsättningarna. Detta är någonting som vi från centerns sida naturligtvis välkomnar. Jag skall, herr talman, inte gå in på alla de punkter som behandlas i detta betänkande. Jag skall bara ta upp ett par konkreta frågor. En fråga gäller högskolestyrelsernas sammansättning. Det diskuterades ganska friskt innan propositionen lades fram att man skulle införa ett system med majoritet för allmänrepresentanter. Den tanken fördes inte vidare i propositionen, och jag tror att det var klokt. Det nuvarande systemet fungerar bra, och det finns inte någon rimlig anledning att ändra på det. Men på en annan punkt gör regeringen i sitt förslag en förändring, som också stöds av utskottsmajoriteten, och det är att man tar bort det regionala inflytandet över vilka allmänrepresentanter som skall utses. F. n. är det universitetsoch högskolekommunerna och landstingen som nominerar allmänrepresentanterna. Nu skall de enligt förslaget helt utses av regeringen. Detta är en mycket beklaglig förändring, om den genomförs. Enligt vår uppfattning är det mycket viktigt med en regional förankring av högskolestyrelserna. Vi ser högskolorna som en viktig motor i utvecklingen av de regioner där de existerar, och därför är det också viktigt att de allmänrepresentanter som företräder samhället i högskolestyrelserna har sin förankring i de regioner där högskolorna ligger. Dock kan det vara önskvärt med ett enklare system för att utse allmänrepresentanter än det man har nu. Vi har i en motion föreslagit en sådan förenkling, genom att man låter landstingen utse allmänrepresentanterna. En annan viktig fråga som också berör det regionala inflytandet inom högskoleväsendet är frågan om regionstyrelsernas ställning. Vi ser regionstyrelserna som ett viktigt instrument för en regional samordning av högskoleverksamheten. Där finns alla högskolor inom regionen företrädda. Regionstyrelserna har också en tendens att i någon mån stärka de små högskolornas ställning jämfört med de större. För oss är det viktigt att slå vakt om regionstyrelserna. Moderaterna och folkpartiet gör återigen en attack mot regionstyrelserna i motioner och en reservation. Det är med glädje vi noterar att utskottsmajoriteten avvisar denna attack, och det är vår förhoppning att också kammaren kommer att göra det. Herr talman! Det finns mycket mer att säga, men jag tror att det uppskattas att jag inte gör det. Därför vill jag nöja mig med att yrka bifall till den reservation där centern finns med.

Herr talman! ”Det bidde en tumme” — så kan man karakterisera propositionen om vissa högskoleorganisatoriska frågor. I en departementspromemoria hade man tidigare med flygande fanor och klingande spel tagit fram förslag om att ge allmänintressena majoritet i högskolestyrelserna samtidigt som regionstyrelserna skulle bevaras. Universiteten och högskolorna sade naturligtvis nej till dessa tankar. Ser man på remissyttranden över departementspromemorian finner man att ganska många socialdemokrater ute i olika organ ändå har tagit ställning för att ge politikerna majoritet i högskolestyrelserna. Klokt nog brydde sig regeringen inte om dessa partivänner utan lyssnade i stället på vad universiteten och högskolorna tyckte. Vi har gjort samma sak i utbildningsutskottet. Det innebär att vi föreslår avslag på en socialdemokratisk motion som tar fram den gamla tanken på att allmänintressena skall ha majoritet i högskolestyrelserna. Folkpartiet anser att det behövs en radikal organisatorisk förändring inom högskolan, och vi beklagar att regeringen inte har föreslagit det. Vi menar att regionstyrelserna bör avvecklas och ersättas av samrådsorgan. Det har vi tidigare krävt motionsvägen. Vi har också motionerat om det med anledning av den regeringsproposition vi nu behandlar. Vi anser bestämt att regionstyrelserna är onödiga mellanled mellan högskolorna och den centrala nivån. Socialdemokraterna har lagt fram långtgående besparingsförslag inom högskolan. På många håll kämpar man nu med, som man tycker, knappa resurser. Ändå verkar regionstyrelserna vara heliga för socialdemokraterna. Det är väl ändå ganska rimligt att socialdemokraterna funderar en gång till på att avveckla regionstyrelserna i stället för att genomföra mycket kännbara besparingar, som direkt drabbar utbildning och forskning? Folkpartimotionen följs upp i reservation 7, där moderaterna och jag pläderar för en avveckling av regionstyrelserna. Jag yrkar bifall till den. Folkpartiet delar den uppfattning man bl.a. framfört från universitetet i Stockholm, universitetet i Lund, Chalmers tekniska högskola och högskolan i Örebro, nämligen att nuvarande ordning där fakultetsnämnderna avger anslagsframställning direkt till UHÄ, bör bibehållas. Folkpartimotionen och en liknande moderatmotion följs upp i reservation nr 1. Jag yrkar bifall även till den. Jag yrkar vidare bifall till reservation nr 6 som gäller förvaltningsnämndernas sammansättning. Rune Rydén har tidigare redovisat argumenten för den reservationen, och jag avstår därför från upprepningar. I ett särskilt yttrande berör jag frågan om examensbenämningar. Jag hävdar att det är viktigt att fördjupningsstudier kommer att krävas på allt fler utbildningslinjer och att attraktiva examensbenämningar knyts till dessa linjer. Det finns starka skäl för att fil. kand.-examen skall användas som examensbenämning. Enligt gällande bestämmelser skall dock examensbenämningen utformas så att den ger en meningsfull information om utbildningens omfattning, innehåll eller huvudsakliga inriktning. Man kan knappast hävda att enbart benämningen filosofie kandidatexamen ger en sådan information. En lösning på det här problemet är att till t.ex. en eventuell humanistlinje knyta examensbenämningen ”filosofie kandidat-examen med humanistisk inriktning”, och till t.ex. samhällsvetarlinjen knyta examensbenämningen ”filosofie kandidat-examen med samhällsvetenskaplig inriktning”. Mycket talar också för att examensbenämningen fil. kand.-examen med viss inriktning endast bör användas om fördjupningsstudier omfattande minst 60 poäng ingått i genomgången utbildningslinje. Herr talman! Jag har utgått från att UHÄ också prövar införandet av en sådan examensbenämning, och därför har jag i denna fråga avstått från reservation.

Herr talman! Att de olika högskoleenheterna är en nationell angelägenhet och därmed har en nationell karaktär råder det inga delade meningar om. De har därmed också en regionalpolitisk betydelse, om man menar att också regionalpolitik är en nationell angelägenhet. Högskoleenheternas regionalpolitiska betydelse har inte minst visat sig genom den profilering de skapat vad avser regionalt betingade utbildningsmöjligheter och behov. Jag tänker då på t.ex. underhållstekniska utbildningar inom sågverkssektorn som högskolan i Karlstad ger — en utbildning som helt klart beror på regionalpolitiska viljeinriktningar. Andra exempel på högskoleenheternas regionalpolitiska betydelse har vii dagarna fått genom en del av de argument som presenterats med anledning av de förslag till nedskärningar som regeringen lagt fram i den s.k. besparingspropositionen. Vi får anledning att återkomma till dessa argument när remissomgången är klar och ärendet skall behandlas här i kammaren. Många är också de fackliga organisationer som utifrån bl.a. den arbetsmarknadssituation som råder lokalt samverkar på olika sätt med den lokala högskoleenheten. Mot bakgrund av de olika roller högskoleenheterna spelar i olika landsdelar är det svårt att inse vikten av att företrädare för allmänna intressen i högskolestyrelserna skall utses av regeringen, vilket föreslås i det betänkande som vi nu behandlar. Den argumentation man för fram för att regeringen skall utse företrädare för allmänna intressen är att genom detta förfaringssätt markeras högskoleenheternas karaktär av i princip nationella institutioner. För att bemöta den argumentationen behöver man bara påpeka att det finns ett otal andra sätt att markera att man slår vakt om högskolorna, om att dessa har en nationell karaktär och att man därmed tar ett nationellt ansvar för dem. Vi håller med om att högskolorna har en nationell karaktär men vill som sagt även peka på deras roll i och för den regionala utvecklingen. En viss motsättning kommer att finnas hur än representanterna utses, men vi vill förorda att de utses av kommuner och landsting. Vi är övertygade om att dessa regionala representanter mycket väl förstår högskolans roll i samhället i stort men att detta inte behöver stå i motsättning till den regionala roll högskolan kan spela. Det finns en risk med de s.k. centrala representanterna, nämligen att dessa regeringsrepresentanter endast kommer att ta hänsyn till regeringens krav, t.ex. vid hot om nedskärningar, i stället för att väga in också de regionala aspekterna. Jag ber att få yrka bifall till reservation 4. Vad övrigt är att önska, herr talman, är er alla en god jul.

Herr talman! Strax innan detta ärende skulle behandlas gick en budkavle här i kammaren att vi som skulle gå upp i talarstolen skulle fatta oss mycket kort. När det går en sådan budkavle vid den här tiden försöker man ju att hjälpa till. Men om man vill nå framgång måste varenda deltagare i diskussionen ålägga sig en mycket stor återhållsamhet med utfall mot andra. Jag vill inte anklaga dem som talat tidigare för att ha gjort utfall, men några tongångar kanske ändå skulle ha krävt ett bemötande. Jag skall emellertid försöka avhålla mig från sådant, så att jag inte lockar till alltför många replikskiften. Reservationsbilden är klar. Det framgår av betänkandet och av de inlägg som gjorts här i kammaren att till ungefär hälften av de moment som är föremål. för avgörande är reservationer knutna från moderater och folkpartister. Det visar att det finns en viss skillnad mellan de olika partiernas synsätt på högskolan eller i varje fall på vissa delar av högskolan. Det finns ingen anledning att utbreda sig om det som vi är överens om. Jag skall direkt gå på de saker som vi är oense om och bara redovisa våra ståndpunkter från majoritetens sida. Om jag först tar proceduren när man skall utse representanter i högskolestyrelserna konstaterar jag att det där finns delade meningar. Vad vi från majoriteten vill markera är att vi vill betrakta högskolorna litet mer som ett slags nationella institutioner. Därmed har vi motiv för att se till att styrelserepresentanterna utses av regeringen i stället för enligt den ordning som gällt tidigare. Det innebär inte på något sätt att vi vill ta bort den regionala förankringen. Den kommer att finnas kvar; det skrivs uttryckligen i både propositionen och betänkandet, så jag tror inte att vi kan anklagas för att vilja ta bort den. När det sedan gäller den långa raden av reservationer från folkpartiet och moderaterna eller från moderaterna ensamma vill jag bara om anslagsframställning för forskare och forskarutbildning säga att vi tycker från vår sida att om man har en högskolestyrelse som har ansvaret för hela högskolan och är högsta organ där, så är det rimligt att den också får lägga fram förslag om anslag till forskare och forskarutbildning och inte bara yttra sig. Vi tycker som sagt att det är rätt rimligt. Det brukar ju vara den vanliga ordningen i alla andra sammanhang att den som har ansvaret också lägger fram förslag. Det skulle räcka med den markeringen, men jag vill göra ytterligare en markering. För att undanröja alla misstankar om att vi skulle försöka undanhålla information från fakultetsoch sektionsnämnder har vi sagt att deras förslag alltid skall biläggas högskolestyrelsernas förslag till anslagsframställningar, så att UHÄ och sedan statsmakterna kan göra jämförelser mellan å ena sidan högskolestyrelsens ståndpunkter och å andra sidan fakultetsoch sektionsnämndernas ståndpunkter. När det nu står alldeles klart skrivet här, tycker jag att det bör vara till fyllest. Då har man alla möjligheter att se om det är några skillnader och göra bedömningar och avvägningar när det kommer högre upp i beslutshierarkin, nämligen på statsmaktsnivå. I reservation 2 föreslås att högskolestyrelserna skall bestå enbart av företrädare för verksamheten och att alla allmänrepresentanter skall försvinna. Det vill jag bara kommentera på det sättet att när vi införde detta med allmänrepresentanter, var det delade meningar om det — det skall medges. Men jag tror att man kan säga att dessa allmänrepresentanter har nu accepterats och att de inte bara accepterats utan rent av värderas som en tillgång genom att de kan tillföra andra erfarenheter och synpunkter än de som är verksamma inom högskolan kan göra. Rune Rydén sade att sättet att fråga styr svaren. Det är ju en vanlig erfarenhet att det är så. Men jag tror för min del att om det hade funnits en stark opinion ute bland högskolorna om att man ville ha bort alla allmänrepresentanter, skulle det ha kommit fram ändå och brutit igenom frågemönstret. I reservation 5 föreslår moderaterna att frågan om yrkeslivets representanter i utbildningsoch forskningsnämnderna inte skall behöva lagregleras. Dessa utbildningsoch forskningsnämnder skall kunna inrättas som organ i stället för linjenämnder och fakultetsoch sektionsnämnder. Det är alltså en ökad frihet för högskolan att använda sig av detta, om man finner det praktiskt. Eftersom det i dag ingår företrädare för yrkeslivet i linjenämnderna, måste man göra en sammanvägning av vad som finns i linjenämnder och vad som finns i fakultetsoch sektionsnämnder. Vi har kommit till att man då måste ha med företrädare för yrkeslivet i linjenämnderna. Om företrädare för näringslivet eller yrkeslivet tycker att arbetssättet i linjenämnderna inte är bra, kan man själv i linjenämnderna ta upp detta och ändra på arbetsordningen, så att man verkligen kommer att syssla med det som man upplever som väsentligt. Sedan kan jag personligen tycka att man kan fundera över hur man skall reglera yrkeslivets representation. Det kan hända att man skulle kunna komma fram till att det kan räcka med ett allmänt stadgande för högskolestyrelserna att yrkeslivet skall vara representerat och sedan överlåta de närmare formerna på högskolestyrelsen. Men då måste man kanske ta upp det i ett något större sammanhang. I reservation 6 yrkar moderaterna och folkpartiet avslag på att allmänrepresentanter skall ingå i förvaltningsnämnden. När utskottsmajoriteten intar en annan ståndpunkt och inte biträder det yrkandet beror det på att förvaltningsnämnderna är avsedda att träda i högskolestyrelsens ställe i väsentliga frågor. Då tycker vi inte att det är rimligt att syftet med allmänrepresentanter i högskolestyrelserna i själva verket kan kringgås på det här sättet genom att förvaltningsnämnden inte skall ha allmänrepresentanter. I reservation 7 uppträder den gamla tvistefrågan om regionstyrelserna. Moderater och folkpartiet vill avskaffa regionstyrelserna. När utskottsmajoriteten nu avstyrker det förslaget är det med en tvåfaldig motivering. Dels anser vi att en regional styrelse av något slag behövs; den har en uppgift att fylla, tycker vi, när det gäller planering och samordning ovanför länsnivån. Dels avser regeringen att återkomma till riksdagen i frågan om regionstyrelsernas arbetsuppgifter och en ändrad regionindelning. Vi tycker då att det kan vara skäl att diskutera detta vid de kommande överläggningarna. Jag tror för min del att det behövs en samordning på regional nivå med andra intressenter inom utbildning, forskning och arbetsliv. Det kan vara av intresse att fundera över det faktiskt. I reservation 8 föreslår moderaterna att man skall återinföra fil. kand.-examen. Vi har avstyrkt förslaget att nu återinföra denna examen. Vårt motiv är dels att beteckningen fil. kand.-examen inte står i samklang med de riktlinjer som nu gäller för examensbeteckningar, dels att frågan skall tas upp i samband med ställningstagandet till linjer inom det humanistiska utbildningsområdet. Eftersom den moderata reservationen begränsas just till examensbeteckningen, skall jag inte ta upp mera i denna fråga. Jag vill bara säga att det finns vissa examensbeteckningar som kanske kan verka litet luddiga — det kan jag ge Rune Rydén rätt i. Men jag måste säga att fil. kand.-examen enbart, utan några tillägg, inte heller ger någon vägledning om vad det är fråga om. Då måste man, åtminstone om man vill ha tillbaka denna beteckning, förse den med något ytterligare kännemärke som talar om vad det är man avser med studierna. Jag föreslog i diskussionerna i utskottet att man möjligen skulle diskutera beteckningar som hum. kand. och pol. kand., men det var ingen som nappade på det just då. Vi får väl återkomma till de diskussionerna längre fram. Jag vill med detta mycket rapsodiska inlägg yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det var Sverige som tog initiativet till en industripolitiskt betingad satellit och erbjöd övriga länder att delta i ett samarbete om en experimentsatellit, Tele-X. Flera s.k. tunga och framtidsinriktade industrier i Norden är nu också med i projektet. Know-how inom kommunikationssektorn är i dag livsviktigt om vi skall hänga med på internationella marknader. Norden står nu efter många års utredande inför tekniska möjligheter att överföra upp till tre TV-program till de nordiska hushållen. Tele-X-satelliten kan tjäna som ett första steg i ett permanent nordiskt radiooch TV-samarbete.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
Herr talman! Detta ärende gäller inte i första hand Tele-X. Det är ett alltför stort projekt för att debatteras mot bakgrund av de rader som kulturutskottets betänkande består av. Jag vill bara upplysa Ingrid Sundberg om att kulturutskottets betänkande handlar om det som föreslagits av Nordiska rådet. Jag vill vidhålla min bestämda uppfattning att vi har utrett dessa frågor tillräckligt länge — jag har hyllmetrar på min egen bokhylla — för att kunna samla oss till ett mediapolitiskt program. Tele-X får vi återkomma till senare.
Herr talman! Studiefasen gäller såväl Tele-X som ett vidare telesamarbete. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är ett dess bättre ganska ovanligt och tyvärr ganska olustigt ärende som vi nu har att behandla. Även om kulturutskottet står enigt bakom betänkandet finns det anledning att göra en kort kommentar. Riksdagens revisorer har granskat statens anslag till Kungliga Teatern AB och hos bolaget funnit en dold reserv på minst 75 milj.kr. Operans bokföring, redovisning och kontroll har enligt riksdagens revisorer skötts på ett klandervärt sätt. Kulturutskottet ansluter sig på alla väsentliga punkter till de ställningstaganden som riksdagens revisorer kommit fram till. Det finns ingen anledning att här gå in på enskildheter. I kulturutskottets betänkande nr 10, liksom i riksdagens revisorers förslag nr 6, finns underlaget för bedömningarna. Jag skall i stället göra några mer principiella reflexioner. 1974 års riksdagsbeslut om de kulturpolitiska målen omfattade en rad goda ting som väl kan förenas i ekonomiskt gynnsamma tider men som, i ett kärvare klimat, delvis kan spelas ut mot varandra. Där fanns önskemål om decentralisering, egen skapande aktivitet och en kulturpolitik formad med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet och behov. Där fanns också önskemål om konstnärlig förnyelse, utbyte av idéer över nationsgränserna och garantier för att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Under det decennium som gått är det knappast riksinstitutioner av typen Operan, Dramaten och Nationalmuseum som — i den allmänna debatten — uppfattats som de främsta instrumenten för att nå de kulturpolitiska målen. Däremot har man ofta hört klagomål över hur stor andel av statens resurser för kultur som gått till dessa institutioner. Och denna senare synpunkt har inte varit utan relevans. Bidraget till Operan och Dramaten budgetåret 1983/84 är 198 milj.kr., till fria teater-, dansoch musikgrupper 25 milj.kr. Bidraget till statens konstmuseer är 32 milj.kr. och visningsersättningen åt bildoch formkonstnärer 20 milj.kr., för att nämna ett par exempel. En enda institution kostar således lika mycket som stödet till hela yrkesgrupper av fria kulturskapare. Det har därför varit något otacksamt att tala för riksinstitutionernas behov av medel. Ändå är de, självfallet, helt nödvändiga för ett kulturland. De skall svara för kulturtradition och konstnärlig förnyelse. De skall bära upp internationella kontakter och inom Sverige utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande, Detta kommer — med en naturlig personalomsättning — i praktiken hela landet till godo. Decentraliseringsmålet kan också främjas genom turnéer och förmedling av utbudet via TV. Dessa institutioner måste ha ett stort mått av frihet. Något annat vore kulturpolitiskt oacceptabelt. Men därmed ger man också styrelser och chefstjänstemän betydande ansvar. Det ansvaret gäller inte endast det konstnärliga innehållet, utan även administration och ekonomisk förvaltning. Och ansvaret skall kunna utkrävas, inte bara vara en fras. Det som skett inom Operan måste för en utomstående te sig synnerligen märkligt — inte minst bland de många kulturskapare som kämpar på existensminimum. När statsbidraget överstigit vad som erfordrats för verksamheten har man, trots detta, tagit ut mesta möjliga och lagt pengarna på hög; en hög som sedan genom en aktiv finansförvaltning vuxit till minst 75 milj.kr. Operans personalkostnader begränsas genom anvisningar i regleringsbreven. Det är därför dunkelt i vilket syfte som dessa stora fonderingar har skett. Kanske har man hoppats att i en framtid ändå få loss pengarna. Men som metod att värna om kulturverksamhet är förfarandet helt förkastligt. I stället kan Operan indirekt ha bidragit till att andra kulturområden blivit mer restriktivt behandlade än som eljest varit nödvändigt. Vad som nu måste till är en uppstramning av det regelsystem som gäller för Operans drift. Riksdagens revisorer har lagt fram ett antal förslag i den riktningen, och utskottet har på alla avgörande punkter anslutit sig till dessa. Men en kulturinstitution av Operans typ kan och bör inte ställas under förmyndare. Det är i stället nödvändigt att Operan bygger upp ett nytt förtroende för sin förmåga att hantera det statliga stödet. Det ankommer på regeringen att vidta erforderliga åtgärder som kan lägga en grund för detta nya förtroende. Operan är en alltför viktig del av det svenska kulturlivet för att i fortsättningen få belastas av den tvivelaktiga hantering som riksdagens revisorer har belyst. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Såsom framgår av Lars Ahlmarks inlägg är kulturutskottets ställningstagande till revisorernas förslag i detta ärende enhälligt. Utskottet har genomgående följt våra förslag till åtgärder. Endast på en punkt har utskottet en annan mening. Det gäller vårt förslag beträffande periodiseringen vid utbetalningen av statsbidrag. Revisorerna föreslår att det för Operans del borde ske en övergång till månatliga utbetalningar av statsbidrag. Utskottet däremot vill hålla fast vid nuvarande praxis. Det innebär att utbetalningarna även fortsättningsvis skall ske kvartalsvis. Beträffande utskottets skrivning angående dispositionen av de mycket omdiskuterade 75 miljonerna anser revisorerna det naturligt att beloppet återgår till statskassan. Hur pengarna sedan disponeras anser vi ligga utanför vår uppgift att engagera oss i. Detta granskningsärende har mött ett osedvanligt stort intresse hos såväl allmänheten som massmedia. Troligen beror det på att det varit just Operan som denna gång varit föremål för vår granskning. Som så ofta förr har den granskande parten gått i försvarsposition långt innan granskningsarbetet blivit slutfört. Ofta anklagas revisionen för bristande insikter och bristande förståelse för den verksamhet som granskas. Så har varit fallet även denna gång. Redan under utredningsarbetets tidigare skede utvecklade Operastyrelsens ordförande stor aktivitet genom inlägg i pressen. I Svenska Dagbladet skrev han således den 9 juni under rubriken ”Operan fattig”: ”Det är riktigt att Operan formellt disponerar över 50 miljoner i reservmedel. Av denna fjäder kan dock inte göras någon höna att slaktas. Reservfonderna har uppkommit av statsanslag plus räntor som inte förbrukats.” Liknelsen med hönan hade varit mera träffsäker om den hade uttryckts i flertalsform. Helt klart är att polemiken mot vårt granskningsarbete kom att minska i omfattning i samma takt som innehållet i remissvaret blev känt för en större allmänhet. Under normala förhållanden borde det nu kunna anses vara nog sedan riksdagens kulturutskott — som ursprungligen initierade till granskningen redan 1979, alltså under den föregående regeringens tid — i allt väsentligt ansluter sig till vad revisorerna anfört. Det gäller samtliga remissorgan utom den direkt berörda Operastyrelsen. Vad som direkt föranlett mig att på revisorernas vägnar ta till orda i denna debatt är den efterdebatt som de senaste dagarna förts i massmedia, där Operans ekonomichef söker lägga ut en dimridå över det skedda. I ett radioprogram så sent som den 14 december ansåg han att riksdagsrevisorernas granskning genomförts med ”en lapp för ena ögat”, som han sade. Han gjorde vidare gällande att riksdagsrevisorerna mer formellt granskat Operans bokföring och inte sett den ekonomiska verksamheten i sak. Det är inget ovanligt att när någons intressen träds för nära sådana påståenden brukar fällas. Därför är den traditionella remissbehandlingen, innan frågorna presenteras för utskott och kammare, av största värde. Och remissbehandlingen i detta ärende har i allt bekräftat att vi haft rätt. Naturligtvis har det inte varit någon lustbetonad uppgift att gång efter annan träffa på en rad anmärkningsvärda förhållanden av det slag som uppdagats vid denna granskning. I egenskap av riksdagens revisorer upplever vi det som verkligt allvarligt att riksdagen uppenbarligen fattat beslut på felaktiga grunder genom att det inte lämnats tillräcklig och korrekt information från Operan. Samma problem tycks också ha drabbat de olika regeringar som svarat för propositionerna sedan 1970-talets senare del. De har uppenbarligen utarbetat sina propositioner på grundval av liknande bristande beslutsunderlag. Frågan om hur ansvaret skall vara fördelat ligger utanför revisorernas egentliga uppgift att ta ställning till. I konsekvens med vad som hänt i detta fall föreslog riksdagsrevisorerna i skrivelse till riksdagen att en ekonomiadministrativ översyn måste göras angående Operans ekonomiska rutiner. När den är slutförd väntar sig riksdagens revisorer att riksdagen får ta del av detta utredningsresultat. Riksdagsrevisorernas slutsats blir att såväl styrelsen för Operan som dess egna revisorer är ansvariga för vad som skett. Aktiebolagslagen gäller självfallet för alla bolag, även Operan. Har revisorer och styrelse inte förtroende hos bolagets ägare, så förutsätter lagen att de — helt eller delvis — byts ut. Det måste förbli ett undantag att en mottagare av statsbidrag — såsom skett i detta fall — kan ta så lätt på föreskrifterna som anger att statsbidrag endast får tas ut i mån av behov. Det borde vara en självklarhet att det inte kan få gå till på detta sätt när staten beviljar bidrag. Kulturinstitutionernas uppgift är ju en gång att bedriva verksamhet för de anslag som riksdagen beslutar, inte, såsom i detta fall, att samla pengar på hög och ägna sig åt diverse utlåningsverksamhet och övrig kapitalförvaltning. Herr talman! Med det anförda har jag inget annat yrkande än det som framfördes i kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Utöver vad som redan sagts till detta enhälliga betänkande vill jag bara foga att de två enligt min mening viktigaste meningarna i kulturutskottets betänkande är följande: ”Utskottet vill inledningsvis konstatera att det inte finns fog för kritik mot Operan för att den för sin teaterverksamhet skulle ha förbrukat medel utöver av regering och riksdag fastställda ramar.

Herr talman! Den översyn som riksdagens revisorer har gjort av Operans verksamhet visar att den utredning som kulturutskottet hemställde om var välmotiverad. Insynen i Operans verksamhet och ekonomi har förmodligen försvårats genom aktiebolagsformen på företaget. Vilja att öppet redovisa det faktiska ekonomiska läget har saknats hos företagsledningen. Nu har också kulturrådet gjort en genomgång av Operans verksamhet, en utredning som f. n. remissbehandlas. Det har väckt stort uppseende och många förhoppningar hos verksamma både inom kulturrådet och olika kulturinstitutioner när nyheten om de dolda miljonerna har läckt ut. Många har framför sig sett angelägna ändamål att använda pengarna till. Onekligen hade de tilläggsanslag som alltid beviljats Operan kunnat undvikas om det faktiska ekonomiska läget varit känt. Huruvida det hade inneburit ett ökat resursutrymme på kulturområdet i övrigt är naturligtvis omöjligt att uttala sig om. Men misstanken kan väl ändå finnas att främst teater-, musikoch dansområdena har blivit lidande på grund av de stora anslag som Operan har tilldelats. Det har gjort att det totala utrymmet för satsningar inom dessa konstområden har varit begränsat. Helt klart skulle ett utvecklingsarbete inom musik-, teateroch dansområdet kunna vitalisera dessa konstformer både genom ett nyskapande och genom att utveckla ett samarbete mellan nationalscenen, de regionala institutionerna och de fria grupperna. Den regionala verksamheten och turnéverksamheten har försvårats genom de ökade kostnaderna under senare år. Det finns naturligtvis nu en risk för att Operans stora fonder kan väcka misstakar om att den ekonomiska situationen skulle vara bättre än som har redovisats också inom andra kulturinstitutioner. Det är viktigt att betona att så knappast är fallet. Det som utmärker kulturinstitutionerna är just att det utrymme för påverkbara kostnader som kan över huvud taget rationaliseras eller som är den del som gör verksamheten särskilt värdefull är mycket begränsat. De senaste årens rationaliseringskrav har ytterligare beskurit de resurser som avgör kvalitet och experimentmöjligheter. De redovisade anslag som Operan har dolt har väckt inte bara misstro hos hårt prövade kulturinstitutioner utan också bitterhet bland fattiga kulturarbetargrupper. Lars Ahlmark berörde i sitt anförande något den ojämlikhet som råder mellan olika delar av kulturområdet i fråga om de ekonomiska förhållandena. Jag vill betona hur nödvändigt det är att vi nu får ett nytt förtroende för Operaledningen och att vi värnar om den verksamhet som denna centrala kulturinstitution utför. Jag hoppas också att det blir en stimulans att utveckla nya former av verksamhet i samarbete med regionala institutioner och med fria kulturarbetargrupper. Stina Gustavsson hänvisade i sitt anförande till att centern i våras hade framlagt ett omfördelningsförslag när det gällde Operaanslaget, till förmån för regional verksamhet. Jag vill bara påpeka att riksdagsrevisorernas utredning inte förelåg vid det tillfället. Det var inte möjligt att på bara lösa rykten göra omprioriteringar. Nu får regeringen ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas och hur de medel skall användas som har redovisats av utredningen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Det är uppenbarligen förenat med en viss våda att debattera försvarsfrågor vid en sådan här sen timme, när bara Tysta Maries rapportörer är vakna av alla massmediemänniskor. Det är också en fördel, eftersom det tydligen är ett av de få tillfällen när man såsom kommunist kan bli recenserad i DN:s spalter när det gäller försvaret. Hur sakfrågan blir behandlad i en sådan skvallerspalt är det ju inte så noga med. Men om Tysta Maries rapportörer är vakna i kväll också vill jag påpeka att jag inte har förordat att Sverige skall söka skydd hos NATO och därmed inte heller uttalat mig om varifrån vårt land hotas. Däremot har jag sagt att högermannen Olle Aulin för en sådan politik, och det står jag för i kväll också. Nu skall vi tala om ubåtsskydd. Det är en korrekt redovisning av vår motion som ges i utskottsbetänkandet, och det är glädjande. Vi har sagt från vpk:s sida att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats; det vet alla. Vi har också sagt att det inte går att förbättra det genom att ge ett par hundra miljoner extra i militäranslag, vare sig de läggs på ubåtsskydd inom marinen eller inom något annat område. Vi går därför emot alla förslag i regeringens tilläggsbudget om att öka de militära anslagen. De är redan tillräckligt höga. Marinen behöver alldeles säkert få bättre resurser, men man behöver också visa att man på ett mera effektivt sätt kan använda de resurser som man redan tidigare har fått. De resurserna kan mycket väl omfördelas inom militärapparaten. Det går bra, som jag sade häromkvällen, att plocka från flygvapnet, från JAS-projektet, för att förstärka ubåtsskyddet och andra marina verksamheter också, om det anses nödvändigt. 151 Men det viktigaste av allt i det här sammanhanget är att de civila delarna av totalförsvaret kring våra kuster stärks. Det är också mycket glädjande att utskottet delar den uppfattningen, vilket framgår tydligt och klart av vad som står i betänkandet. Det skall också bli intressant att ta del av resultaten av den utredningsoch försöksverksamhet som pågår och som det talas om i utskottsbetänkandet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vpk:s motion 166 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Oswald Söderqvist pådyvlar mig att jag skulle vilja ha en politik som syftar till att söka stöd från NATO. Moderata samlingspartiets politik syftar till att ge ett så starkt försvar att vi själva kan försvara vår frihet och vårt oberoende. Det är skillnad på vpk:s politik och moderata samlingspartiets politik.
Herr talman! Det framgår inte av moderaternas ställningstaganden i den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken att ni är för en alliansfri politik. Ni strävar efter och har alltid strävat efter att binda upp Sverige till västalliansen, till NATO. Det gjorde ni på 1950-talet, det gjorde ni på 1960-talet, det gjorde ni på 1970-talet och det fortsätter ni med nu på 1980-talet. Och det gör ni genom att se till att våra resurser när det gäller vapentillverkning, när det gäller att ordna vapensystem och annat sådant blir mer och mer beroende av NATO och av USA. Det är er politik, det är högerpolitik, och det tycker jag inte att ni skall skämmas för. Fortsätt att driva den politiken, men kom inte och säg att ni slår vakt om det svenska försvaret och den svenska nationen! Ni slår vakt om att knyta oss till NATO. Det är ert intresse.
Herr talman! Egentligen borde man inte gå upp i replik på ett sådant anförande. Häromkvällen ville Oswald Söderqvist påstå att jag pratade strunt när jag bemötte honom. Är det någon som pratar strunt, så tycker jag att'det vi hörde nyss klarlägger vem det är, nämligen herr Söderqvist.
Oswald Söderqvist får nu ordet för replik, och så håller vi oss till ämnet.
Herr talman! Olle Aulin har nog rätt. Det hade varit mycket bättre om han hade suttit stilla i sin bänk och inte gått upp i den här replikväxlingen, för den har han inte någon som helst heder av, och han har inte någon som helst poäng att hämta i den heller.

Nr 52 Herr talman! Det vi nu håller på att tala om är frågan om ett förstärkt Måndagen den ubåtsskydd. Som framgår av betänkandet är försvarsutskottet i långa stycken 19 december 1983 enigt om behovet av ett starkare skydd mot främmande ubåtar. Det som skiljer är viljan att snabbt få ett bättre skydd. Propositionen och även Grundläggande betänkandet bygger i frågan om ett starkare skydd på en enig inriktning av ubåtsubåtsskyddskommission. Kommissionen skriver bl.a.: skyddet ”De fortsatta och upptrappade ubåtskränkningarna utgör ett hot och en utmaning mot trovärdigheten i Sveriges säkerhetsoch neutralitetspolitik. Detta är allvarligt nog.

Den sovjetiska ubåten U 137:s grundstötning inom svenskt skyddsområde i den inre Blekingeskärgården hösten 1981 gjorde det klart att den sovjetryska marinen var direkt engagerad i de mot vårt land riktade operationerna. Såväl före som efter denna tidpunkt har främmande ubåtar upptäckts och jagats i inre svenska skärgårdar. Mest känd för allmänheten är dens.k. Hårsfjärdsoperationen i oktober 1982. Denna omfattade minst sex sovjetiska ubåtar. Av dessa trängde tre ubåtar in i skyddsområdet, i Hårsfjärden, enligt ubåtskommissionen. Ubåtskommissionen konstaterade också att kränkningarna fortsatte även efter Hårsfjärdsincidenten. Rapporter från överbefälhavaren visar att kränkningarna fortsatt även innevarande år. Som alliansfri nation, strävande efter neutralitet i krig, har Sverige skyldighet att värna sitt territorium. Misstankar om att vi inte har vilja eller förmåga att klara denna uppgift riskerar att leda till att sannolikheten för att vår neutralitet skall respekteras minskar. Ubåtskränkningarna måste bringas att upphöra. Såväl utrikessom försvarspolitik måste nyttjas i detta syfte. Men det politiska agerandet måste ha stöd av en kraftfull militär förmåga för att uppfattas som trovärdigt. Tyvärr saknar vårt försvar nu tillräcklig styrka för att ge vår säkerhetspolitik tillräckligt stöd i dess strävan att få kränkningarna att upphöra. En snabb uppbyggnad av ett trovärdigt ubåtsskydd spelar en avgörande roll för bevarandet av vår säkerhetspolitiks långsiktiga trovärdighet. Såväl i den moderata motionen nr 200 som i reservationen i betänkandet framhålls angelägenheten av en snabb förbättring av skyddet mot främmande ubåtar. Den angelägna ombyggnaden av sju helikoptrar, dvs. en fördubbling av antalet kvalificerade ubåtsjaktshelikoptrar, bör ske med mycket hög prioritet. Tidsfaktorn är av stor betydelse, och upphandlingen kan därför i något avseende behöva ske med avsteg från sedvanliga rutiner. Vi reservanter vill även att regeringen snarast för riksdagen redovisar vilka 153 möjligheter som finns att snabbare organisera en andra insatsstyrka för ubåtsjakt. Vi godtar regeringens bedömning att en snabb förbättring av resurserna för ubåtsskydd är så viktig att den långsiktiga beredskapen för invasionsförsvar tillfälligt kan eftersättas något. Riksdagen bör dock uttala att den långsiktiga beredskapen för invasionsförsvar snarast skall återställas, detta för att omvärlden icke skall dra felaktiga slutsatser av våra åtgärder. Herr talman! Ubåtskränkningarna utgör en teknisk form av vad som i grunden är ett bredare säkerhetspolitiskt hot. Detta hot kräver i nuet snabb förstärkning av delar av vårt försvar. Klart är att detta hot inte innebär att andra hot mot Sveriges säkerhet minskar. Ubåtskränkningarna utgör ett motiv för en förstärkning av försvaret i dess helhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och i övrigt till försvarsutskottets hemställan i betänkandet nr 9.

Herr talman! Det är helt korrekt som Olle Göransson säger, att vpk:s uppfattning är att det behövs en skärpning och en förbättring av de resurser och den organisation som skall svara för övervakning och kontroll av våra skärgårdar och naturligtvis därmed även ett bättre ubåtsskydd. Det har vi skrivit i den motion som jag nyss läste ur, och det har jag sagt här i mitt anförande alldeles nyss. Vad vi däremot anser är att dessa 250 milj. mycket väl kan tas fram inom de stora militära anslagen på över 21 miljarder för det här budgetåret. Det är en icke föraktlig summa och man bör alltså i detta trängda läge, utan att behöva plocka ut mer pengar kunna ordna den här förbättringen och förstärkningen, om det nu är bara 250 milj. som behövs för ändamålet.
Herr talman! Jag skulle tro att det inte heller för Olle Göransson är någon hemlighet att det har varit besvär under många år när det gäller just ombyggnad av helikoptrar inom det svenska försvaret. Jag är personligen övertygad om att det är angeläget att riksdagen gör ett uttalande om att denna ombyggnad skall ske med hög prioritet och att tidsfaktorn är av stor betydelse och att man därför när det gäller den här upphandlingen på något sätt måste avvika från de sedvanliga rutinerna. Men det är en sak till i den här reservationen som Olle Göransson gick förbi — att vi ser det som angeläget att riksdagen uttalar att den långsiktiga beredskapen för invasionsförsvar snarast skall återställas, för det är en mycket viktig del i det svenska totalförsvaret.

Herr talman! Det är litet klumpigt av Olle Göransson att yttra sig på det sätt som han nyss gjorde, för jag har ju hela tiden sagt att vi inom vpk visst tycker att marinens resurser bör förstärkas. Men vi vill inte satsa några nya pengar i höjda militära anslag. Plocka fram pengarna från JAS-projektet eller någon annanstans från de stora militära anslagen! Då går det säkert att förbättra ubåtsskyddet och även den andra marina övervakningen. Försvaret kan ju också visa var man gör av alla de pengar som försvaret tidigare har fått.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Olle Göransson inte vill gå in på frågan om att påskynda ombyggnaden av helikoptrar, för det är tyvärr på det sättet att just frågan om ombyggnaden av helikoptrar har varit en mångårig följetong inom försvaret. Med denna reservation eftersträvar vi helt enkelt — Nr 52 att få en påtryckning på försvarets myndigheter och på regeringen, så att man

Herr talman! Eftersom vi har ont om tid ber jag först av allt att få yrka bifall till de moderata reservationerna fogade till detta betänkande. Jag hade hoppats att vi skulle haft vår sjukvårdsminister ibland oss här i kväll, när vi har att behandla frågor av största vikt för både läkare och tandläkare. Men Gertrud Sigurdsen har tydligen i stället valt att ge intervjuer genom TT och Tandläkartidningen. För en tid sedan sade Gertrud Sigurdsen i Tandläkartidningen att hon hoppades att landstingen, när det blir fullt klart att tillgången på tandläkare blir god, kommer att ha chansen att anställa ytterligare tandläkare. Behoven finns där, bl.a. för de äldre patienterna. Men landstingens s.k. L-KELP talar ett helt annat språk: man kommer att minska antalet tandläkare inom folktandvården av ekonomiska skäl. Vidare säger Gertrud Sigurdsen att en ökad tillströmning av privatpraktiserande tandläkare inom ramen för den allmänna försäkringen enbart av arbetsmarknadsskäl knappast är samhällsekonomiskt försvarbar. Det måste vara vårdbehovet som styr tandvårdens utveckling. Och visst finns det fortfarande stort vårdbehov, ett skrämmande stort vårdbehov hos våra gamla människor och bland de människor vars handikapp är att de inte haft någon som helst hjälp att komma in i tandvårdsapparaten. Här har folktandvården ett stort arbetsfält framför sig. Vårdbehovet finns! En uppsökande verksamhet borde omgående komma till stånd för att ta hand om alla dessa människor. Av ekonomiska skäl kommer folktandvården inte att nämnvärt byggas ut under det kommande årtiondet. Det vet vi nu. Barnoch ungdomstandvården kommer att kräva mindre tid. Här kommer att finnas en del tandläkartimmar till godo — men de kommer inte att räcka till om målsättningen fortfarande skall vara att minst 35 20 av vuxentandvården skall ske inom den offentliga sektorn. Dessutom skall man ta hand om alla dessa gamla människor. Herr talman! Till grund för betänkandet ligger proposition 1983/84:66. Där föreslår regeringen bl.a. en fortsatt begränsning av privatpraktiserande tandläkares rätt att bli uppförda på förteckningen hos försäkringskassorna att gälla också 1984. Man har dessutom skärpt möjligheterna till nyetableringar. Etablering föreslås nu endast få ske i bristorter där tandläkartätheten är mindre än en timme per år och försäkrad. I verkligheten innebär detta att mycket få nyetableringar kommer att äga rum. Tandläkarna måste ju faktiskt kunna försörja sig, och för det behövs patienter i någorlunda näraliggande omgivning. Den s.k. begränsningsregeln har förlängts under 1970-talet med många olika motiveringar. Nu säger man i propositionen att försäkringen inte har ekonomiska möjligheter att anställa särskilt många fler tandläkare. Försäkringen utses alltså till arbetsgivare åt de anslutna tandläkarna. Vad väljer då regeringen att göra i detta bekymmersamma läge? Jo, man säger alltså att det skall vara etableringsstopp ytterligare ett år. I stället borde man inventera de möjligheter som finns för unga tandläkare att få jobb. Finansdepartementet har nyligen publicerat en rapport om produkti' 'teten i privat och offentlig tandvård. Det är en mycket intressant läsning. Rapporten visar nämligen att den privata tandvården är 30 9 effektivare än folktandvården. Av detta kan man dra slutsatsen att man får mer tandvård för pengarna i privat än i offentlig vård — inte sant? Det finns många andra viktiga saker som man kan läsa ut ur denna rapport. Av de privatpraktiserande tandläkarna är t.ex. ca 25 eo i åldern mellan 50 och 59 år. Tandläkarjobbet är slitsamt, och därför vill många tandläkare i den åldern börja trappa ner och minska sin arbetstid. Men det går inte med de rigorösa lagbestämmelser som finns. Den tandläkare som minskar sin arbetstid till mindre än 30 timmar per vecka får inte överlåta sin etablering till en yngre kollega. För att praktiken inte skall bli helt värdelös finns ingen annan utväg för honom än att fortsätta och arbeta full tid, trots att han skulle kunna dela på jobbet med en yngre tandläkare. Herr talman! Just i dagarna har de sista s.k. 10-terminarna lämnat högskolorna med tandläkarlegitimation i händerna. De är 225 till antalet och har ingen högre önskan än att få arbeta inom det yrke de utbildat sig för. Utbildningen har kostat samhället oändligt mycket pengar, och tandläkarna går ut med stora studieskulder. Samtidigt lämnar 191 tandläkare högskolorna för att påbörja det obligatoriska s.k. AT-året vid folktandvårdsklinikerna. Det innebär att många som har vikarierat där får lämna sina jobb. Vad gör statsmakterna för de unga nyblivna tandläkarna? Jo, man förbjuder dem att arbeta. Det finns inte jobb i folktandvården, och de kommer inte att få möjlighet att arbeta som privattandläkare. Lyckan för många av dem vore säkerligen att få börja ett assistentjobb hos en äldre kollega eller att få hjälpa till i folktandvården med inventering av arbete som behövs framdeles. Jag kan i sammanhanget nämna hur många AT-tandläkare som kommer att gå ut under de närmaste åren. I juni 1984 blir det 116 och i december samma år 167. Motsvarande siffror för 1985 blir 175 resp. 129, och i juni 1986 blir det 207. Propositionen om 1980-talets tandvård var aviserad till mitten av 1983. När kommer den att läggas på riksdagens bord? Det kanske Doris Håvik kan ge oss ett svar på. Det måste ges något besked om vad de unga tandläkarna har att vänta i framtiden. Herr talman! Det finns fortfarande gott om arbetsmöjligheter för unga tandläkare. En omdisposition från offentlig till privat sektor skulle göra att pengarna räckte till mer tandvård. Varför säger regeringen nej till detta och föreslår fortsatt etableringsstopp? Vi moderater tar nu som tidigare ett bestämt avstånd från såväl motivering som slutsats vad gäller förslaget till förlängd etableringsbegränsning inom tandvårdsförsäkringen. Den andra delen av propositionen behandlar anslutningen till sjukförsäkringen av vissa privatpraktiserande läkare, framför allt de s.k. fritidspraktikerna. Här har sjukvårdsministern precis i dag valt att gå ut i massmedia med en TV-intervju och säga ungefär så här: Jag tycker inte om att det finns så förskräckligt många besök hos dess.k. fritidspraktikerna. Det här måste vi se över och se om de över huvud taget skall få anslutas till försäkringen. Jag undrar om man när man talar om de väldigt många besöken har frågat patienterna vad de skulle ha gjort i stället. Förmodligen hade de fått ta ledigt från sitt jobb, sätta sig på dagtid på mottagningen och gå in i den vanliga vårdapparaten. Det här är ju någonting som avlastar den biten. En tandläkare måste väl ändå på sin fritid få ägna sig åt ett yrke i annan form om han tycker att det är bättre än att exempelvis måla om sitt hus. Jag tycker att man bör tänka på detta och inte missunna dessa läkare att ansluta sig till försäkringen. Däremot bör man försöka att med samarbetsavtal komma en bit på väg. Heltidspraktikernas skara är fortfarande alldeles för liten. Här borde sjukvårdsministern vidta åtgärder för att vi skall få fler husläkare och, som föreslås i motionen av Per-Richard Molén och Erik Olsson, se till att man gör det attraktivt att jobba, genom attt.ex. höja den taxa som tandläkarna får ta ut. Det är säkert en mycket bättre väg att gå. Dessutom har Ingegerd Troedsson i sin motion 1081 föreslagit ytterligare en sak, nämligen en vårdpeng som skall följa med patienten hela livet. Tiden medger inte att vi nu talar om detta, utan det kommer en proposition litet längre fram. Då kan vi på ett helt annat sätt ta upp både läkarnas och tandläkarnas framtid. Med detta avslutar jag.

Herr talman! I det här betänkandet från socialförsäkringsutskottet behandlas bl.a. tandläkaretableringen. Den obalans som fortfarande råder vad gäller tillgången till tandläkare för vuxna motiverar enligt vår mening en tandvårdspolitik som tillgodoser behovet över hela landet. En förutsättning för att man skall åstadkomma en sådan fördelning är en aktiv samplanering i verksamhet mellan landsting och privata vårdgivare.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

Herr talman! I proposition 1983/84:14 angående vissa frågor inom den allmänna försäkringen föreslår regeringen att etableringskontrollen för privatpraktiserande tandläkare skall finnas kvar. Folkpartiet anser att den skall avskaffas. tandläkare blev svaret från socialministern att det under hösten skulle läggas fram en proposition. Det har inte kommit någon och lär väl inte göra det heller just nu. Vi får hoppas att regeringen tänkt färdigt snart, så att vi inte bara håller på och förlänger begränsningen. Jag beklagar att en sådan här viktig fråga i dag inte kan diskuteras på ett riktigt sätt, men jag hoppas att vi får återkomma senare när propositionen i ärendet framlagts. Vi anser också att samma regler skall gälla för privatpraktiserande läkare. I propositionen bereds riksdagen tillfälle att ta del av en regeländring i fråga om statsbidragsgrundande bostadskostnader. Folkpartiet har som princip att de besparingar som är nödvändiga i de offentliga utgifterna inte bör drabba de svagaste människorna. Enligt vår uppfattning var den föreslagna regeländringen just av den arten att det hade blivit de svagaste som drabbats. Detta har jag också tagit upp i min motion. Jag är därför glad över att utskottet anser det mindre tillfredsställande att den föreslagna ändringen får denna effekt samt att det anser att den föreslagna ändringen därför bör anstå och att regeringen närmare får utreda konsekvenserna. Jag är också tacksam för att utskottet anser att detta bör ges regeringen till känna. Herr talman! Jag vill med detta under mom. 1 yrka bifall till reservation 1 samt under mom. 3 yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Med tanke på riksdagens ansträngda arbetssituation — bl.a. är det antecknat 18 timmar på talarlistan för morgondagens löntagarfondsdebatt — lovar jag att korta ned mitt anförande högst väsentligt. När det gäller tandvårdens långsiktiga utformning har chefen för socialdepartementet för avsikt att framlägga en proposition inom kort. Vi får då tillfälle att belysa de skiljaktiga uppfattningar som vi har i denna fråga. Beträffande privatläkares etablering har i propositionen presenterats den rapport som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen avlämnat till sjukvårdsministern under denna höst. Med hänsyn till de överväganden beträffande planeringen av den öppna hälsooch sjukvården samt reglerna för anslutning av privatpraktiserande läkare som enligt proposition 1983/84:14 kommer att ske inom socialdepartementet, bör presentationen av dessa överväganden avvaktas. Helt kort när det gäller antalet besök hos fritidspraktiker: Regeringen har enligt ett riksdagsbeslut skyldighet att ta upp på frågan på nytt när antalet besök överstiger 300 000. Regeringen har gett riksförsäkringsverket i uppdrag att följa utvecklingen, och när antalet besök kommit att överstiga 300 000 skulle man i enlighet med riksdagens beslut slå larm. Nu beräknar man att antalet besök kommer att ligga mellan 500 000 och 570 000 under år 1983. Därför är regeringen skyldig att ta upp frågan. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 1-4.
Herr talman! Jag vill upprepa frågan till Doris Håvik: När kommer denna proposition? Beskedet att den kommer inom kort kan inte tillfredsställa alla våra 300 tandläkare som står utan jobb. Det har sagts att propositionen skall komma i början av det här året och att den skulle komma i mitten av året. Vad betyder ”inom kort” egentligen? Även om tidsschemat är ansträngt skulle jag vilja be Doris Håvik att här och nu ge de unga tandläkarna ett ord på vägen. Hur skall de klara sin situation när det inte finns några jobb inom folktandvården och när de praktiskt taget inte alls får arbeta inom den privata sektorn — trots att många tandläkare inget hellre skulle önska än att ta emot dem som assistenttandläkare? Gamla människor har inte alls fått den tandvård som de borde ha fått under de senaste tio åren, och det skulle vara ett stort jobb enbart att kartlägga vilka som behöver tandvård snarast, hur mycket mer tandvård som vi behöver. När kommer propositionen, Doris Håvik?
Herr talman! Propositionen kommer någon gång under våren, har socialministern aviserat. Vad gäller antalet tandläkare skall jag inte gå in i någon genomgripande diskussion här i kväll. Men vi känner i varje fall till den press som kom från alla tandläkare i fråga om ökad utbildning när tandvårdsförsäkringen genomfördes 1973. Inte någon — allra minst experterna, odontologerna — kunde förutse den utveckling som ägt rum när det gäller tandhälsan. Det som skett beträffande barn och ungdom och även andra kategorier människor i vårt land är glädjande. Det hade funnits möjlighet för er när ni satt sex år i regeringsställning att minska tandläkarutbildningen högst väsentligt, vilket hade varit mot vår vilja i det läget. Men så skedde inte. Ni hade majoritet.

Till dagens debatt om löntagarfonder har anmält sig 108 talare med en uppgiven taletid av sammanlagt 18 timmar. Med sedvanliga repliker kan debattiden för detta ärende därför uppskattas till minst 25 timmar. Detta skall jämföras med den av utskottet beräknade taletiden på ca 8 timmar. Voteringen om löntagarfonderna lär alltså inte kunna äga rum förrän tidigast vid 22-tiden på onsdagskvällen. Till debatterna i de ärenden som därefter återstår att behandla före juluppehållet är anmälda ett 40-tal talare med en uppgiven taletid av ungefär 5 timmar. Med tillkommande talare och repliker kan debattiden för dessa ärenden beräknas till 7 timmar. Det blir med hänsyn härtill ofrånkomligt att anordna ett arbetsplenum även torsdagen den 22 december.

Herr talman! Det är med blandade känslor jag inleder denna debatt, som väntas sluta med att socialdemokraterna med kommunisternas hjälp inför fondsocialismen i Sverige. Det är naturligtvis en bedrövelsens dag, då man tvingas konstatera att denna för nationen så stora olycka inte har kunnat förhindras. Men samtidigt finns det ändå hopp för framtiden, eftersom det nu i landet råder ett brett och enigt motstånd mot kollektiva tvångsfonder. Det har inte alltid varit på det viset. Under 1970-talet var vi moderater tämligen ensamma om att konsekvent säga nej till olika förslag om löntagarfonder. I stället för att koncentrera makten i företagen till staten eller facket ville vi sprida ägandet i näringslivet bland de enskilda medborgarna. När löntagarfondsutredningen slutligen brakade samman sommaren 1981, var jag ensam om att avge en principiellt hållen reservation. Men efter hand har insikten om fondhotets innebörd och allvar vuxit inom näringslivet, och där ställer man nu mangrant upp till försvar för marknadsekonomin. Denna för företagsamheten alldeles naturliga reaktion fick sitt tydligaste uttryck i den stora 4 oktober-manifestationen samma dag som riksmötet öppnades och denna byggnad åter togs i bruk. Även de båda andra borgerliga partierna har övergett sina planer på tvångssparande i medborgarfonder och sluter nu upp bakom tanken att i stället stimulera till ett spritt personligt och frivilligt ägande av aktier. Socialdemokraterna vann det senaste valet, inte tack vare utan trots fondfrågan. I valrörelsen gjorde de allt för att tona ner det fondsocialistiska hotet. Vi minns alla hur det lät: man hade endast bundit sig för vissa principer, det återstod mycket att utreda, och dessutom strävade man efter ett brett samförstånd. Det år som gått sedan valet har vi moderater i vår partimotion betecknat som den tysta brådskans tid. Tre utredningsgrupper av huvudsakligen intern kanslihuskaraktär presenterade strax före sommarsemestern sina förslag, som sedan gavs vad som måste betecknas som en mycket kort remisstid, särskilt om man tar hänsyn till frågans avgörande betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen. Endast en remissinstans slöt helhjärtat upp bakom det socialdemokratiska fondförslaget, nämligen LO. 16 remissyttranden sade klart och tydligt nej till ett införande av löntagarfonder enligt den föreslagna modellen. Lagrådet beklagade i sitt utlåtande att myndigheter och sammanslutningar inte beretts tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst utarbetat och samlat förslag till löntagarfonder. Därför instämde lagrådet i kritiken mot att en fråga av så stor principiell betydelse och med så kontroversiella inslag beretts på ett så otillfredsställande sätt. Propositionen om löntagarfonder reser även vissa konstitutionella frågeställningar, som enligt de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet behöver närmare utredas. Ett förslag som genomförs på det sätt som nu sker kan aldrig vinna respekt bland medborgarna, fastslår vi borgerliga ledamöter i finansutskottet i reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall. I reservation 2 sammanfattas vår principiella kritik mot fondförslaget. Denna har framförts många gånger tidigare i skilda sammanhang. Jag skall här nöja mig med att understryka vad jag hävdat i otaliga fonddebatter, nämligen att fackföreningsfonderna är onödiga, skadliga och farliga. Tvångsfonder är onödiga, eftersom den stora framgången med skattefondssparandet visar att näringslivets behov av riskkapital kan klaras på frivillig väg. Om ägandet och inflytandet i näringslivet sprids bland de enskilda människorna, får dessa också ett direkt personligt utbyte av sitt sparande. Fackföreningsfonder är skadliga, eftersom de bryter sönder marknadsekonomin. När det inte finns något enskilt ägarintresse, är det heller ingen som bevakar att kapitalresurserna används på effektivaste möjliga sätt. Det finns en gammal sanning som säger, att man handskas alltid mer ovarsamt med andras pengar än med sina egna. Med fonderna är det upplagt för bypolitik och prestigeprojekt av typ Stålverk 80. De vinstoch löneskatter som skall tas ut för att bygga upp fonderna drar ur företagen medel, som annars hade kunnat användas för investeringar. Principen om övervinstdelning drabbar extra hårt de mest lönsamma och därför expansiva företagen. En av de få frågor som vi i löntagarfondsutredningen nådde enighet om var att vinstdelning alltid måste höja kapitalkostnaderna och därför motverka investeringsviljan i näringslivet. Därmed utgör fonderna också ett hot mot sysselsättningen. Det är vidare fel att småföretagen inte skulle beröras av fondförslaget. De drabbas direkt av den höjda löneskatten. Men dessutom blir deras tillvaro osäker, när de större företagen, till vilka de ofta fungerar som underleverantörer, så småningom alla domineras av samma ägare. Den starkt negativa reaktionen just bland småföretagare visar att löntagarfonderna kommer att verka avhållande på viljan att starta och utveckla nya företag. Och det är ju egentligen självklart att det inte blir lätt att få människor att arbeta och satsa, om alternativen är att vid ett misslyckande tar fordringsägarna företaget ifrån dem och vid framgång så gör fonderna det. Det är som att singla slant enligt principen ”krona, du vinner — klave, jag förlorar”. Det har också sagts att fonderna behövs för att hålla nere löneutvecklingen. Nu finns det emellertid inte något samband mellan vinstnivå och löneutveckling. Vad den ekonomiska forskningen kunnat belägga är endast ett samband mellan efterfrågan på arbetskraft och löneutvecklingen. För det andra visar upprepade opinionsundersökningar att det stora flertalet löntagare inte är beredda att avstå från lön för att skattemedel skall gå till fonderna. Och varför skulle de det? De vill inte ha några fonder, och de inser att de inte får något utbyte för egen del av pengar som lämnas över dit. Talet om fondernas lönedämpande effekter framstår i all sin falskhet, när man tar del av LO:s löneyrkanden i den pågående avtalsrörelsen. Där finns ingen avräkningspost för de nya fondskatterna, och kraven på lönehöjningar går långt utöver regeringens mål och vad samhällsekonomin tål. Ett argument för fonder, som dykt upp i rätt sen tid, är att de skall trygga pensionerna. Som så mycket annat är även detta ett svepskäl. Ville man verkligen stärka ATP, skulle de nya skattemedlen föras direkt till AP-fonden i stället för att ta omvägen via löntagarfonderna. Pensionen blir inte större som följd av löntagarfonder. Den blir inte tryggare heller. Med den lösning av tjänstepensionsfrågan som socialdemokraterna drivit igenom betalas inte pensionerna ur fonderade medel utan ur det löpande årets avgiftsinbetalningar. ATP-systemet förutsätter för att fungera enligt planerna en god ekonomisk tillväxt. Men eftersom fonderna kommer att störa ekonomins funktionssätt, äventyrar de i själva verket pensionärernas pengar. Fondsocialismen är dessutom farlig. Demokrati förutsätter den mångfald som finns i marknadsekonomin. De ekonomiska resurserna i samhället måste vara spridda mellan ett stort antal ägare, som är fristående från varandra och gentemot staten. Även om det nu blir fem fonder, blir de inte inbördes oberoende, då de alla byggs upp på samma sätt och lätt kan samordnas från fackliga och politiska utgångspunkter. Därmed skapas förutsättningar för en socialistisk planekonomi. Då skall vi minnas, att ingenstans i världen har någonsin planekonomi kunnt förenas med demokrati. Alla demokratiskt styrda länder bygger på marknadssystemet med privat ägande av produktionsmedlen som grundläggande princip. Som vi borgerliga reservanter påpekar har socialdemokraternas motiv för löntagarfonder växlat under årens lopp. Alla utom ett har visat sig ohållbara. Det enda verkliga motivet är det som anfördes för det ursprungliga Meidner-förslaget, men som man sedan gjort allt för att dölja, nämligen att föra över makten över näringslivet till facket. Inte ens nu, så här på tröskeln till Fondsverige, vill man erkänna vad man är ute efter. Det sägs lugnande att fonderna bara får köpa aktier för begränsade belopp per år och att allt skall vara slut 1990. Men förslaget är inte mera oskyldigt än att fonderna efter tre år blir den största ägargruppen i det svenska näringslivet. 1990 — om sex år — omfattar fondsystemet minst 20 miljarder i dagens penningvärde. Det är tio gånger mer än hela Wallenberggruppen. Innebörden av det fondförslag riksdagen skall ta ställning till sammanfattas bäst så här: Socialdemokraterna vill ge västvärldens mäktigaste fackföreningsrörelse ännu mera makt. De vill ge mycket makt. Och det skall gå snabbt! Syftet sägs vara att fonderna skall ge löntagarna ökat inflytande i företagen. Men det är inte de enskilda löntagarna som får någon ökad makt — det är de fackliga funktionärer som skall sitta i fondstyrelserna. Det är typiskt, att när socialdemokraterna talar om löntagare, tänker de på stora organisationer. När vi moderater talar om löntagare, tänker vi på enskilda människor. Fondsocialismen splittrar nationen i stället för att i en krisfylld tid få leden att slutas. Den gör Sverige mer toppstyrt och slutet i stället för att sprida makten och göra samhället mer öppet. Fonderna kommer att ge socialdemokraterna och LO det avgörande inflytandet över svenskt näringsliv. Även företagsamheten blir därmed politiserad. Vi får en facklig rörelse som alltmer blir arbetsgivare i stället för att som hittills företräda de anställdas intressen. Det är egendomligt att man från socialdemokratiskt håll inte ser något problem med fackets dubbelroll. Vart skall den löntagare ta vägen som kommer ihop sig med arbetsgivaren? Vänder han sig till sin fackliga organisation, möter han samma ansikten. Om han slutar sitt jobb för att gå till ett annat företag i Fondsverige, skall han finna att han även där får fackföreningsfonderna till arbetsgivare. Det heter att fonderna skall eftersträva högsta möjliga avkastning på sina medel. Men hur skall det förenas med tanken att det lokala facket skall få disponera hälften av röstvärdet för de aktier fonderna äger i ett företag? Om detta börjar gå dåligt, borde fonden sälja och köpa in sig i ett mera lönsamt företag. Men just i den situationen kommer det lokala facket att vilja utnyttja sitt röstmässiga inflytande för att förhindra friställningar eller nedläggelser av företagsenheter. Mot denna bakgrund kommer det att bli mycket svårt för fonderna att föra en så rörlig placeringspolitik som krävs för att uppfylla målsättningen på 3 20 real avkastning per år. Av alla undanmanövrer som socialdemokraterna gjorde i fondfrågan före valet svarade Olof Palme för den mest uppmärksammade, när han i Almedalen gav sitt personliga förord för direkta val till fondstyrelserna. Det gav många oroade socialdemokrater intrycket att det inte skulle bli tal om mer makt åt facket. Enligt propositionen skall nu styrelseledamöterna tillsättas av regeringen, varvid en majoritet av ledmöterna skall föreslås från fackligt håll. Samtidigt aviseras en utredning som skall undersöka möjligheterna att ordna direkta val till inte bara fondstyrelserna utan även de fyra AP-fondstyrelserna. Detta visar vilka egendomliga resultat som uppstår, när man försöker applicera mönstret från den politiska beslutsprocessen på det ekonomiska livet. Uppgiften är ju att utse de personer som bäst kan förvalta fondmedlen, så att man uppfyller målet om 3 22 real avkastning per år. Det är för mig obegripligt varför man skall ha direkta val för att utse dem som ändå måste följa goda råd från sina anställda börsspecialister. Varför vågar ni socialdemokrater inte erkänna, att vad ni är ute efter är att med fonderna införa socialism i Sverige? Varför klänger ni er fast vid fiktionen att fonderna på något ogenomskådligt sätt tvärtom skall stärka marknadsekonomin? Vill man verkligen stoppa socialismen och främja marknadsekonomin, då skall man, herr talman, rösta för reservationerna 2 och 5, till vilka jag yrkar bifall. I stället för att införa fackföreningsfonder vill vi moderater liksom övriga borgerliga ledamöter i finansutskottet stärka marknadsekonomin genom att sprida ägandet i företagen bland de enskilda människorna. Vi vill öka och bredda det frivilliga sparandet i aktier via bl.a. aktiesparfonder av det slag som den socialistiska majoriteten här i riksdagen nyligen har beslutat avskaffa. Vi vill underlätta avtal ute i företagen om lokala vinstdelningssystem, som direkt ger fördelar åt de anställda. Vi vill undanröja de svårigheter som i dag möter privatpersoner vid ett individuellt ägande av aktier. Allt detta ligger i linje med de strävanden för att förverkliga en egendomsägande demokrati som länge präglat moderata samlingspartiets politiska arbete. Jag skulle vilja fråga er socialdemokrater, som nu tänker driva igenom fondsocialismen: Varför vill ni inte sprida ägandet bland de vanliga människorna? Den som vill det röstar på reservation nr 6, till vilken jag likaledes yrkar bifall. Herr talman! Fondfrågan har länge stått i centrum för striden mellan dem som förordar en socialistisk planekonomi och oss som vill ha en liberal marknadsekonomi med ägandespridning och valfrihet för den enskilda människan. Kampen gäller helt enkelt fonder eller frihet. Och det blir allt tydligare att svenska folket väljer friheten. Upprepade undersökningar visar att en stor majoritet är motståndare till fonderna, medan inte mer än högst var fjärde svensk är för. Flertalet löntagare finns på motståndarsidan. Varannan LO-medlem är emot fonder, medan bara var fjärde vill ha dem. Mot denna bakgrund är det ytterligare en fråga som tränger sig på: Varför driver ni socialdemokrater igenom fondsocialismen mot människornas vilja? Med hänsyn till det breda motståndet mot fonder ute bland folket är jag övertygad om att friheten kommer att segra. Detta är visserligen årets mörkaste dag, och snart är det 1984. Men som jag inledde med att säga ger svenska folkets fondmotstånd och frihetslängtan en ljusning för framtiden. En majoritet av medborgarna, ett enigt näringsliv och en samlad borgerlig opposition säger nej till Fondsverige. Jag lovar att vi moderater inte skall förtröttas i vår kamp mot fondsocialismen. Och när det åter blir borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, då avskaffas fonderna och då sprids åter ägandet bland de enskilda människorna. Det löftet kommer vi att hålla!

Herr talman! I den svenska blandekonomin är frågor med ideologiska förtecken sällsynta. Dagens debatt gäller en av dessa frågor som aktualiserar de ideologiska skillnaderna i synen på samhällsutvecklingen. Å ena sidan står människor och intressen som från skilda utgångspunkter hävdar en samhällsorganisation och ett ekonomiskt system som bygger på människors direkta engagemang och inflytande, på en samhällssyn som präglas av decentralisering och pluralitet. Mot dessa strävanden står, å andra sidan, en samhällssyn som bygger på centralisering, fortsatt maktkoncentration och nya korporativa förslag i samhällsbilden. Sedan 1975 har det socialdemokratiska löntagarfondsförslaget omarbetats ett flertal gånger, men den väsentliga inriktningen i form av fackföreningsstyrda, tvångsfinansierade kollektiva fonder med uppgift att köpa upp stora poster börsaktier har hela tiden bestått. Att syftet inte förändrats visar LO-sekreteraren Rune Molins uttalande på Skansen i somras, när han frankt förklarade att ”det är makten det gäller”. I det ursprungliga förslaget, Rudolf Meidners ”Löntagarfonder”, framgick huvudmålet klart. Dåvarande metallekonomen P. O. Edins presentation av Meidnerrapporten i tidningen Metallarbetaren utmynnade i konklusionen att Meidnerförslaget ”självfallet innebär att vi på sikt skulle socialisera en väsentlig del av det privata näringslivet”. Utan tvivel skulle en maktkoncentration till fackföreningsrörelsen, som de nu föreslagna löntagarfonderna successivt kommer att leda till, påtagligt förändra vårt ekonomiska system i centralistisk, kollektivistisk och socialistisk riktning. Fackföreningsrörelsen är en betydelsefull del av vårt samhälle men måste bevara sin karaktär av facklig rörelse i omsorgen om medlemmar nas fackliga intressen. Under de perioder landet har en socialdemokratisk regering förenas den fackliga och politiska makten. Skulle nu också makten över företagen koncentreras till samma maktcentrum reser sig obönhörligen ett antal allvarliga frågor: Hur kan fackföreningsrörelsen bevara sin identitet som facklig rörelse? Hur går det med konkurrensen i näringslivet om ägarkontrollen av de flesta storföretagen ligger i ett och samma maktcentrum? Får vi ett producentstyrt i stället för konsumentstyrt ekonomiskt system? Kommer nya företag att tillåtas konkurrera om det hotar de fackföreningskontrollerade storföretagen? Vem vågar kritisera den helt dominerande ägaren av näringslivet, om denne samtidigt är fackföreningsorganisation? Kan en av folkmajoriteten vald regering föra en ekonomisk politik som inte godkänts av landets dominerande både arbetsgivareoch fackorganisation? Formellt är de föreslagna fem löntagarfonderna självständiga från varandra, men eftersom samma maktgrupp står bakom dem är det självfallet intet som hindrar ett gemensamt agerande. Olika utredningar har visat att med en gemensam och målmedveten policy när det gäller aktieköp kan löntagarfonderna redan 1990 ha tagit över centrala delar av svenskt näringsliv. För det behövs långt ifrån 51 26 av röstvärdet i ett aktiebolag.

LO-ekonomen Dan Anderssons påstående i LO-tidningen den 30 juni i år att ”löntagarfonder i framtiden i realiteten bör kunna kontrollera de storföretag som i dag kontrollerar en stor del av ekonomin” har onekligen grund för sig. Kollektiva löntagarfonder kommer således inte bara att ersätta en maktkoncentration med en annan, utan med en betydligt större maktkoncentration. Vi vet av både den äldre historien och nutidshistorien vilka risker ett samhällssystem löper när maktbalansen sätts ur spel. Det är inte för inte som kloka grundlagsfäder i olika tidsåldrar och i olika delar av världen sökt konstruera system där olika krafter i samhället balanserar varandra. Centern, som sedan länge påtalat behovet av en minskad maktkoncentration inom näringslivet, har anvisat flera vägar för detta, t.ex. — Satsning på de mindre företagen. — Förbättrade förutsättningar för kooperativt ägande. — Aktiesparfonderna som snart gett en halv miljon nya aktieägare. — Företagsanknuten individuell vinstdelning. —- Inrättande av privata investeringskonton. Centern har i regeringsställning medverkat till utformningen av ett trygghetsfondssystem, som skulle göra det möjligt för företag att tillsammans med det egna facket avdela särskilda företagsanknutna resurser för företagsoch personalutveckling och strukturförändringar. Det skulle vara den typ av fonder som möjligen skulle motiveras av den solidariska lönepolitikens effekt. Det är betecknande för socialdemokraternas sätt att se de kollektiva löntagarfonderna som universallösningen på alla problem att arbetet med det företagsanknutna trygghetsfondssystemet omgående upphörde vid regeringsskiftet hösten 1982, trots att arbetsmarknadens parter var överens om att det borde fortgå. Ett med maktaspekten närbesläktat problem är den dubbelroll facket kommer att få. Finansutskottet har i sitt betänkande skrivit: ”När det gäller den påtalade dubbelrollen för de fackliga organisationerna som företrädare för både de anställda i företaget och ägaren kan, som framhålls i de borgerliga motionerna, det givetvis uppstå intressekonflikter. Men dessa måste enligt utskottet accepteras.” Annat lät det i samma fråga när LO:s dåvarande ordförande Gunnar Nilsson 1975 behandlade samma principfråga. Han sade då i en tidningsintervju: ”Den yttersta konsekvensen av förslaget är att löntagarfonderna via de fackliga organisationerna övertar makten i företagen. Detta kan leda till att vi får en fackföreningsrörelse av östeuropeisk modell.” Så sent som i valrörelsen sade Olof Palme i Almedalen sommaren 1982: ”Starka principiella och praktiska skäl talar för att fonderna utgör en självständig organisation som är skild från de fackliga organisationerna. Fondernas ledning bör i sin kapitalförvaltande uppgift och i sin ägarroll helst stå fria från organisationer som i förhandlingar kan bli motpart till fonderna.” Men nu ges — som det i och för sig hela tiden sedan Meidnerrapporten publicerades varit tänkt — de fackliga organisationerna det dominerande inflytandet över fonderna. Finansutskottet har i sitt betänkande skrivit några tänkvärda ord: Ett ekonomiskt system som inte inbegriper de grundläggande marknadsekonomiska funktionerna är inte förenligt med en politisk demokrati av vår typ. Men i realiteten innebär ett införande av kollektiva löntagarfonder att man successivt alltmer fjärmar sig från marknadsekonomin. Det var inte utan skäl som socialdemokratins huvudorgan Aftonbladet i en ledare i våras skrev: ”Fonderna är otvivelaktigt en av de i klassisk mening mest socialistiska reformer som socialdemokratin någonsin varit ute för att förverkliga.” En reell marknadsekonomi måste utgå från ett förtroende för den enskilda människan. I ett sådant system uppmuntras enskilda initiativ och entreprenörskap i stället för att misstänkliggöras. Enskilda människor är betrodda att själva äga och förvalta andelar i produktionskapitalet. Den socialdemokratiska tesen att goda vinster i ett företag är ett problem som måste åtgärdas stämmer inte med marknadsekonomins grundläggande funktion. Goda vinster är ett mått på efterfrågan på företagets produkter och på effektiviteten i produktionen. Vinsten utgör därför ett signalsystem som, om det regleras sönder, allvarligt snedvrider marknadsekonomins funktion. Den föreslagna vinstdelningsskatten påstås i propositionen i genomsnitt inbringa 1,5 å 2 miljarder kronor per år enligt de beräkningar som gjorts av vinstdelningsgruppen. Men dessa beräkningar baseras på år 1980, som enligt gruppen var ett ”ganska normalt vinstår”. Det är ett omdöme som kan diskuteras. Men vinsterna för 1983 och troligen även för 1984 kommer enligt dagens prognoser att ligga på minst det dubbla jämfört med 1980. Det är därför knappast förvånande att vissa alternativa beräkningar tyder på att vinstdelningsskatten första året, 1984, kommer att dränera näringslivet på 4 å 5 miljarder kronor och kanske mer, medan formellt bara hälften av detta återförs till näringslivet. Detta innebär kraftigt beskurna investeringsmöjligheter. Det kan f. ö. diskuteras om något reellt återförs. I den mån löntagarfonderna köper aktier på marknaden innebär det inget nettotillskott till näringslivet, men väl en kapitalöverföring till de ”gamla” aktieägarna. I värsta fall kan fonderna bli ett system för att slussa pengar från framgångsrika företag med expansionsmöjligheter till förlustföretag där sysselsättningen i längden inte kan bevaras. Vad svenskt näringsliv nu behöver är en genomgripande förnyelse och strukturomvandling, om man skall klara framtidens konkurrens. Men fackföreningsledare och politiker lär även i fortsättningen ha svårt att stå emot högljudda lokala krav om att hålla liv i förlustföretag med en förstelnad struktur. Hur ofta har vi inte från lokalt fackligt håll under de senaste åren hört orden ”detta hade aldrig hänt om vi haft löntagarfonder” när ett företag måste läggas ned. Löntagarfondernas koncentration av makten i de större företagen till företrädare för de fackliga organisationerna hotar att allvarligt rubba också de mindre företagens möjligheter att konkurrera och riskerar på ett allvarligt sätt att avsevärt försvåra nyetableringen av småföretag. Det finns uppenbara risker att löntagarfonderna blandar in rent fackliga krav i beslutsprocessen, vilket drabbar småföretagen. I dag krävert.ex. elva av LO:s förbund etableringskontroll. Den enda garanten för att småföretagen skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor är att marknaden är fri. Redan i dag finns ett antal offentliga konkurrenshinder som försvårar småföretagens villkor. Med den inställning till fri företagsamhet som tyvärr visas från stora delar av den fackliga rörelsen finns det all anledning att tro att kollektiva löntagarfonder kommer att förstärka snarare än försvaga dessa allvarliga konkurrenshinder. En fortsatt demokratisering av ägandet inom svenskt näringsliv kan, som jag tidigare angav, ske bl.a. genom kooperationen. Inom kooperationen äger inte någon förmögenhetseller ägandekoncentration till ett fåtal rum. Ingen enskild kan tillgodogöra sig den värdetillväxt som sker inom en kooperativ verksamhet. Kooperationen saknar vinstsyfte i traditionell mening och arbetar efter den strikt demokratiska principen: en medlem — en röst. Kooperationen är personsammanslutningar och inte kapitalsammanslutningar och representerar därigenom associationsrättsligt ett intressant alternativ. Utskottsmajori teten har erkänt detta förhållande genom att ifrågasätta att kooperationen inkluderas i löntagarfondssystemet. Fonderna bör enligt propositionen ges möjligheter till placering i bl.a. förlagsandelar, för att därmed bidra till en förbättrad riskkapitalförsörjning även av kooperativa företag. Sådana förlagsandelar är emellertid inte förbundna med någon rösträtt, då det strider mot de kooperativa principerna. Detta har sammantaget lett till att finansutskottets majoritet i sitt betänkande ansett att kooperationen bör undantas från vinstdelningsskatten. Tyvärr har man endast varit beredd att ge detta regeringen till känna i stället för att direkt föreslå riksdagen besluta om ett sådant undantag, vilket hade varit det logiskt riktiga. Slutligen måste konstateras att ingen fråga under de senaste decennierna så splittrat denna nation politiskt som löntagarfonderna — och detta dessutom i en tid då de ekonomiska problemen i stället borde mana till samling. I valrörelsen förespeglade olika ledande socialdemokrater väljarna att löntagarfonder inte skulle genomdrivas om inte en bred samling kunde åstadkommas.

Även inom fackföreningsrörelsen finns ett utbrett motstånd mot löntagarfonder. TCO:s största förbund SIF är emot. Vid den enda medlemsomröstning som skett i ett fackförbund — enligt försäkringstjänstemännen — var 70 Jo emot och bara 12 96 för. Huvudorganisationen SACO/SR är direkt emot. T. o. m. bland LO:s egna medlemmar lär enligt opinionsundersökningar fler vara motståndare än förespråkare. De opinionsmätningar som gjorts bland svenska folket visar samtliga att en förkrossande majoritet är motståndare och att motståndet successivt vuxit allteftersom folk hunnit sätta sig in i vad löntagarfondsförslaget innebär. Herr talman!

Om förslaget genomförs kommer vi att medverka till att löntagarfondssystemet omedelbart avvecklas så snart majoritetsförhållandena i riksdagen ändras. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.